Herr talman! Johan Hultberg har frågat mig vad orsaken är till att arbetet med det nationella skogsprogrammet har dragit ut på tiden. Vidare har Johan Hultberg frågat mig om jag innan mandatperioden är slut kommer att presentera ett förslag till ett nationellt skogsprogram. Inriktningen för skogspolitiken ligger fast. Den svenska skogspolitiken bygger på de jämställda målen om produktion och miljö. En grundläggande del av skogspolitiken är skogsbrukets sektorsansvar och skogsägarnas frihet under ansvar. Likaväl som att skydd och miljöhänsyn ska öka är en ökad produktion av skoglig råvara viktigt i en omställning till ett biobaserat samhälle och för att fasa ut fossil energi. Arbetet med det nationella skogsprogrammet leds av visionen att skogen, det gröna guldet, ska bidra till jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi. Skogen i Sverige har en stor roll att spela i övergången till en cirkulär och biobaserad ekonomi och ett fossilfritt Sverige. I en växande bioekonomi måste vi säkra ett hållbart uttag av skogsråvara som också säkerställer biologisk mångfald och sociala värden. Skogsbruket har stor betydelse för att nå miljökvalitetsmål och generationsmål inom miljömålssystemet samt Agenda 2030. Regeringen anser att fler naturskogar ska skyddas och att miljöhänsynen ska öka i den brukade skogen. Det krävs mycket tid och tålamod för att väga samman alla intressen och mål i arbetet med ett nationellt skogsprogram. Det är viktigt att regeringen presenterar ett skogsprogram som är väl avvägt, balanserat och till stöd för visionen för skogsprogrammet. Jag vill också passa på att understryka att skogsprogrammet består av flera delar, såväl dialogprocess som strategi och handlingsplan. Dialogprocessen i sig har genererat många goda idéer och nätverk. Regeringen och alla andra inblandade förvaltar arbetet och vi ser aktiviteter på regional nivå som går i visionens anda. Regeringens ambition är att under mandatperioden presentera en strategi för ett nationellt skogsprogram baserat på underlag från skogsprogrammets dialogprocess och att utarbeta en handlingsplan för genomförande.

Herr talman! Tack, ministern, för svaret! Det är alltid kul och viktigt att få står här och diskutera det gröna guldet. Det är ju nämligen vad skogen är för Sverige. Skogen har betytt enormt mycket för bygget av vårt välstånd och för vårt land. Skogen betyder också mycket för bygget av vårt land framåt. Det är inte bara någonting som hör historien till, utan skogsindustrin är så mycket av framtid. Det är från skogen som vi får de råvaror som vi så väl behöver för att klara omställningen till ett biobaserat samhälle. Sverige har satt upp världens mest ambitiösa klimatmål, mål som jag var med och förhandlade fram i den parlamentariska miljömålsberedningen. Vi i beredningen sa också väldigt klart och tydligt att skogen gör bäst nytta för klimatet genom att man brukar den. Det är när vi kan substituera energikrävande material, fossila råvaror, fossil energi som skogen gör bäst nytta för klimatet. Den här regeringens politik har ju skapat en ökad osäkerhet hos många skogsägare. Vi ser allt fler upprörda artiklar och allt fler närmast desperata vädjanden från skogsnäringen om att regeringen ska lösa ut ett antal frågor som är centrala för skogsbruket. Därför var det bra och viktigt att en majoritet i Sveriges riksdag så sent som i förra veckan kunde rikta fyra skarpa tillkännagivanden till regeringen om att se över artskyddsförordningen, att skapa en bra tillämpning av nyckelbiotopsinventeringen, att skapa en bra incitamentsstruktur för ett hållbart skogsbruk och att se över ersättningsmodellerna när man gör intrång i ägande och brukanderätten. Den här regeringen har över huvud taget inte lyssnat på Sveriges skogsägare och agerat. Ministern sa i sitt svar att skogspolitiken ligger fast. Det stora problemet med den här regeringen är kanske vad regeringen inte har gjort. Regeringen har inte gjort någon översyn av artskyddsförordningen, inte gett tydliga riktlinjer till myndigheterna om nyckelbiotopsinventeringen och inte lyssnat på skogsägarnas kritik och synpunkter. I min interpellation skriver jag att det nationella skogsprogrammet spelar en viktigare roll än någonsin. Eftersom osäkerheten är så stor tror jag att det är viktigt att man tar ett samlat grepp om skogspolitiken och tydligt slår fast att skogen kan ge Sverige mer. Skogen kan vara en viktig bas för att skapa fler jobb och en ökad ekonomisk tillväxt, och det är möjligt inom ramen för ett hållbart brukande. Ministern sa i sitt svar att miljöhänsynen inom skogsbruket ska öka, det är regeringens ståndpunkt. Men den osäkerhet som har skapats genom regeringens politik leder faktiskt till motsatsen. Många skogsägare väljer, av rädsla för att få sin mark klassad som nyckelbiotop eller för att få begränsningar på grund av artskyddsförordningens tillämpning, att undvika att skapa höga naturvärden. Man tar alltså mindre hänsyn i brukandet. Regeringens politik leder i helt motsatt riktning. Jag vill verkligen uppmana regeringen att komma till skott för att få fram det nationella skogsprogrammet som förhoppningsvis kan bli det samlade greppet. Men jag inser och förstår att det uppenbarligen är stora problem inom regeringen att komma överens. Jag kan inte tolka det på annat sätt. Herr talman! Min fråga var kanske fel ställd. Jag skulle kanske inte ha frågat vad orsakerna är till att regeringen inte har presentera det nationella skogsprogrammet. Snarare kanske jag skulle ha frågat: Vem är orsaken?

Herr talman! Tack, ledamot Johan Hultberg, för att du har lyft upp den här viktiga frågan! Det nationella skogsprogrammet har varit en stor fråga för regeringen. Det är klart att många undrar vart det hela har tagit vägen. Förra året hade vi Skogens dag här i riksdagen, något som jag själv anordnade tillsammans med Föreningen Skogen. Vi bjöd in grupper som berättade hur de hade tänkt göra, och man kände att det hela var ett stort steg. Att få till det här skapade även framtidstro. Därför undrar många nu vart detta har tagit vägen. Ministern säger nu att det kommer under mandatperioden, så vi ser fram emot att det kanske kommer nästa månad. Vi är hur som helst väldigt nyfikna på vad det kommer att innebära. Precis som ledamot Hultberg tar upp är många bekymrade. Det måste även ministern ha upplevt under sina resor runt om i Sverige. Många är bekymrade. I vårt land finns ungefär 330 000 skogsägare. I den här kammaren finns det vissa partier som talar om den store skogsägaren, som om det bara vore några få som äger all skog. Så är det verkligen inte. Det finns många ganska små skogsägare. Snittet är ca 45 hektar skog. Många har alltså ett intresse i denna fråga, och många är också oroade över utvecklingen med till exempel inventering av skog. Det är viktigt nu att ministern tar fram det här, vilket han var inne på. Kommer det här före sommaren? Hur ser tidsschemat ut?

Herr talman! Jag skulle vilja säga så här: Vi har inte kommit med någon ny lag, nya spelregler eller nya föreskrifter. Den lag och de spelregler som gäller skapades av den förra regeringen, alliansregeringen, 2010. Det är detta som nu prövas om de håller i rättssystemet. Jag kan inte gå in i rättssystemet och ska över huvud taget inte bedöma det här. Men en sak lovar jag, och det har jag sagt offentligt tidigare: Om det skulle visa sig att de lagar och föreskrifter som finns och som Alliansen satte på plats kommer i konflikt med äganderätten är jag den första att se över den lagstiftningen. Äganderätten är inget annat än central för regeringen. Som i många andra frågor målar ni en mörk bild. Även kring det gröna guldet målar ni upp en mörk bild. Det pågår en enorm aktivitet i svenska skogar. Det pågår en enorm investeringsaktivitet i svensk skogsindustri. Den är historisk. Bilden är inte bara mörk. Men på något sätt vill Alliansen svartmåla på område efter område. Jag vet inte om det beror på att det är valår. Man ska tydligen tala illa om Sverige. Själv vill jag vara en ambassadör för Sverige och för svensk skog och svenskt skogsbruk. Jag vill inte vara en mörkrets man; jag vill vara en ljusets man. Jag tror på svensk skog och svensk skogsindustri. Vi behöver ett nationellt skogsprogram. Det var precis i sin linda när vi tillträdde. Den förra regeringen hade inte gjort mycket, knappt någonting. Men jag lovar er att vi har haft enormt hög aktivitet kring det nationella skogsprogrammet. Det har varit programråd, arbetsgrupper och otaliga undergrupper liksom dialoger runt om i landet, både regionalt och nationellt. Min ambition är att ta fram ett nationellt skogsprogram innan den här mandatperioden är slut. Men det ska vara ett bra skogsprogram. Frågan är komplex, och det finns många delar. Jag kommer att göra allt för att få fram det här. Jag kommer också att se till att förändra sådan lagstiftning som inte håller måttet vad gäller äganderätten. Det är som sagt andra som har satt den på plats.

Fru talman! Ministern tyckte i sitt inlägg precis innan vi tog paus att jag och min kollega Oscarsson från Kristdemokraterna målade en mörk bild av situationen i den svenska skogen. Jag började dock mitt första inlägg med att peka på skogens fantastiska potential och betydelse, både historiskt för vårt land och framåt, och den enorma potential skogen har att bidra till nya jobb, till ökad tillväxt och till att ställa om vårt samhälle från en fossilberoende ekonomi till en biobaserad. Men det är ändå riktigt, fru talman, att vi har en paradoxal bild. Det som ministern sa om att det investeras mycket inom svensk skogsindustri är sant. Vi ser nu en fantastisk investeringsvåg rulla ut över Sverige inom svensk skogsindustri. Det görs investeringar i Grums och vid sågverken och bruken i både norra och södra Sverige. Det är jättepositivt. Samtidigt är det många skogsägare som känner en stor oro och osäkerhet. Det handlar mycket om hur lagstiftning tillämpas, men det handlar också om till exempel nyckelbiotopsinventeringarna. Det har inte någonting att göra med de lagändringar som Alliansen gjorde, utan det här handlar om myndigheternas tillämpningar, vilka i någon mening regeringen ytterst är ansvarig för genom sin styrning av vad myndigheterna ska ha för uppdrag, fru talman. Den här regeringen har inte tagit tag i nyckelbiotopsproblematiken. Tvärtom har man i någon mening förvärrat den genom att anslå mer pengar för att göra inventeringar men inte för att åtgärda grundproblemet: att inventeringsmetoden inte är till fyllest. Nu kommer ministern att säga att man har gjort en paus och påbörjat ett arbete med att uppdatera metoden. Men det gäller ju bara för nordvästra Sverige, inte för den samlade metoden. Det är inte heller så att berörda aktörer har fått vara med och tycka till tillräckligt mycket i det arbetet, utan det finns väldigt mycket kvar för regeringen att göra. Det var därför välkommet att Alliansen kunde genomdriva de här fyra tillkännagivandena förra veckan. Fru talman! Ministern sa att han ville vara en ljusets man. Det var vackert sagt. Och vill han vara en ljusets man, fru talman, tycker jag att han ska röja undan de osäkerheter och orosmoln som finns inom svenskt skogsbruk. Det handlar till exempel om artskyddsförordningen. Där uppmanade redan 2016 ministerns två generaldirektörer från Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket regeringen att göra en översyn, men ännu har inget gjorts. Man säger att man bereder frågan i Regeringskansliet. Den beredningen har tagit lång tid och har fortfarande inte kommit i mål. Samma sak är det med det nationella skogsprogrammet. Man har berett frågan. Man säger att man arbetar med den och att det pågår processer. Men resultatet, fru talman, är det vi väntar på så frustrerat. Ministern vädjar i sitt svar om att vi ska visa tålamod. Men nu är det väl ändå så att tålamodet börjar tryta, både i den här kammaren och bland Sveriges skogsägare. Skogsägarföreningarna har ställt ett öppet brev till Sveriges statsminister. Det kom också en extremt skarp debattartikel i Dagens industri förra veckan. Jag tycker att det är minst sagt anmärkningsvärt att regeringen och ansvarig minister inte tar oron på större allvar och åtgärdar de stora bekymmer som finns i tillämpningen av nyckelbiotopsinventeringen och artskyddsförordningen. Inte minst är det viktigt att man får fram det här nationella skogsprogrammet, som vi ju är överens om behövs och som skulle bidra till att fånga skogens fantastiska potential på ett bättre sätt.

Fru talman! Precis som ledamoten Hultberg var inne på fick vi på oss att vi skulle ha talat i mörka bilder och målat med svart text över alltihop. Det är inte sant, för är det någonting som vi verkligen försöker måla upp är det en bild av hur fantastisk skogen är och vilka tillgångar det är fråga om. Men samtidigt måste jag säga att jag inte är döv och blind; jag hör vad som sägs och vad man pratar om bland alla tusentals skogsägare, nämligen att man är bekymrad över vad som händer nu. En stor fråga är exempelvis vad myndigheter gör. Ska man kunna ta skog utan att betala för den? Det undrar många. Äganderätten togs upp av ministern i ett inlägg. Hur viktig är den? Det vore intressant att höra. Det är viktigt att ministern här i dag säger att det kommer ett nytt nationellt skogsprogram. Men det är också jätteviktigt att det kommer under mandatperioden. Då är bara frågan när i tiden han tror att det kommer. Engagemanget kring det här har varit stort. Jag refererade till förra årets Skogens dag, som jag hade här i riksdagen tillsammans med Föreningen Skogen. Man märkte då att många tyckte: Äntligen - nu blir det någonting som är viktigt för vårt land och för alla skogsägare! Slutligen är en fråga som många ställer sig hur man ska säkra tillgången på virke. Det är ett stort bekymmer nu enligt skogsindustrin, som ju går på högvarv. Detta vet jag att ministern också möter. Hur ska den tillgången säkras? Ska man ta ut skogsvirke framöver eller ska man inte göra det?

Fru talman! Min ambition är att presentera ett nationellt skogsprogram innan den här mandatperioden är över. Ibland tar saker och ting lång tid. Särskilt i demokratier krävs det processer. Det krävdes en lång process när det gällde livsmedelsstrategin. Jag hörde otaliga borgerliga ledamöter säga det flera gånger. Men den kom till slut. Den blev väldigt bra, och man ställde upp på den gemensamt. Vi behöver ett nationellt skogsprogram. Jag håller med Hultberg och ledamoten Magnus om de här sakerna. Vi behöver det, inte minst utifrån skogens betydelse för det här landet. I början av 1900-talet var Sverige ett av Europas fattigaste länder. Vi gick till att vara ett av de rikaste länderna, bland annat på grund av att vi kunde nyttja skogen på ett bra sätt. Skogsindustrin har varit med och byggt välfärden - byggt skolor, byggt utbildning, byggt äldreomsorg och byggt barnomsorg. Den har bidragit och måste fortsätta att bidra. Vi har en enorm export, 125 miljarder årligen. Det sysselsätts totalt ungefär 200 000 människor med de bieffekter som finns. Skogen är en enorm resurs för att ställa om till en biobaserad ekonomi. Den är en enorm resurs för jobben och för de sociala värdena. Vi har också närapå fördubblat vårt samhälles skogsförråd på 100 år från 1,7 miljarder kubikmeter till 3,4 miljarder kubikmeter. Vi har alltså ett hållbart skogsbruk, vill jag påstå. Det finns de som säger att vi inte har det, men jag brukar påstå att vi har det. Vilket land har ett mer hållbart skogsbruk än Sverige? Det har jag ännu inte hört. Sedan kan det alltid bli bättre. De delarna finns också i skogsprogrammet. Hur ska vi göra det bättre och mer hållbart? Vi har en vision som talar om det hållbara också, vilket är viktigt. Det är också väldigt viktigt att vi har ett väl balanserat skogsprogram. Nyckelbiotopsinventeringen innebär inte att den berörda skogen skyddas. Vi kan dock sedan införa formella skydd på grundval av inventeringen, och det ska vi givetvis göra. Jag vet - och det vet ni också som ledamöter - att Miljömålsberedningen sa att 150 000 hektar till skulle skyddas. Den tidigare alliansregeringen tog också det beslutet till riksdagen. Vi har 90 000 hektar kvar för att klara det etappmålet - som man i bred politisk enighet har fastslagit. Vi är överens om att man ska göra det. Den här regeringen har avsatt pengar för att klara av det, men jag noterar att det inte finns pengar avsatta i era budgetförslag, Johan Hultberg och Magnus Oscarsson. Om ni står fast vid det beslut som finns om 150 000 hektar och det är 90 000 hektar kvar, hur har ni tänkt fixa det? Har ni tänkt att bara ta dessa hektar utan att ersätta skogsägarna, eftersom ni inte har pengar i budgeten?

Fru talman! Det var glädjande att ministern klart och tydligt sa att svenskt skogsbruk är hållbart. Jag tycker inte att det alltid beskrivs så när man lyssnar på regeringsföreträdare, så det var en välkommen beskrivning. Jag instämmer i beskrivningen; det svenska skogsbruket är på det stora hela hållbart och väldigt utvecklat när det gäller miljöhänsyn. Mycket har hänt inte minst sedan den nuvarande skogsvårdslagen trädde i kraft 1994, då vi gick från en ordning med mycket detaljregleringar till en modell med frihet under ansvar. Jag vill säga att Sveriges 330 000 skogsägare verkligen har tagit det ansvaret och bedrivit en skötsel som har gjort att stora naturvärden har skapats. Det är då problemet uppstår - när vi har fått en glidning i tillämpningen av begreppet "nyckelbiotoper" och inventeringen har lett till att de skogsägare som har skött sin skog på ett sådant sätt att stora naturvärden har skapats i praktiken får brukandeinskränkningar. Tanken när nyckelbiotopsbegreppet lanserades var ju att det skulle gälla skogens verkliga pärlor, men nu ser vi att kanske 90 procent av marken i vissa områden klassas som nyckelbiotoper. Det visar att någonting har gått snett, så jag vädjar till och uppmanar regeringen att faktiskt göra verkstad av det skarpa tillkännagivande som riksdagen gjorde i förra veckan. Jag tycker att regeringen har ett alldeles för ensidigt fokus på skydd av mark och att den glömmer bort att även titta på hur vi kan höja tillväxten ytterligare i den svenska skogen och vidta åtgärder för det. Ministern lyfte fram den positiva utveckling som har skett historiskt, men jag tror att det går att göra mer. Då måste dock skogsägarna lita på staten, så nummer ett är att komma till rätta med de orosmoln som finns och ge ett tydligt besked om att skogen ska brukas för klimatets, välfärdens och svensk ekonomis skull.

Fru talman! Som jag nämnde i mitt tidigare inlägg betyder skogen enormt mycket för Sverige - enormt mycket. Vi har ett hållbart skogsbruk. Vi kan givetvis alltid fortsätta att förbättra det, och det är viktigt att vi diskuterar de frågorna och får ett ambitiöst skogsprogram som ser till alla skogens värden. När det gäller det Hultberg var inne på, nämligen att höja produktionen, kan vi titta på den senaste riksskogstaxeringen. Där är man inne på just det: Man talar om möjligheten att ta ut större volymer ur skogen, men man pekar också på att det genom vissa insatser går att ytterligare öka produktionen. Jag tror alltså att vi måste diskutera både miljömål och produktionsmål. De är jämställda i skogspolitiken, och det är frihet under ansvar som är grunden för detta. Jag avslutar där och tackar för en bra och ändå framsynt debatt.